Fru talman! Först vill jag tacka infrastrukturministern för svaret på min interpellation. Det var ett välkommet besked att ministern inte har för avsikt att vidta några åtgärder som kan leda till att Sverige bryter mot ingångna internationella konventioner eller avtal. Jag tolkar naturligtvis detta som att infrastrukturministern sätter ned foten och slår fast att regeringen inte kommer att föreslå att ett svenskt internationellt skeppsregister ska inrättas. Det vore en riktigt fin julklapp, först och främst - förstås - till dem som arbetar på sjön, men också till alla oss andra som bryr oss om att människor ska ha goda arbetsvillkor och mänskliga rättigheter oavsett var de jobbar. Varför är det då så viktigt att vi inte ska ha ett svenskt internationellt skeppsregister? Jo, det till synes neutrala begreppet "internationellt skeppsregister" är detsamma som så kallad bekvämlighetsflagg - eller "fiffelflagg" kanske man kan säga; det uttrycker egentligen bättre vad det handlar om. Ett svenskt internationellt skeppsregister, förkortat SIS, har föreslagits av Sveriges Redareförening för att öka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Att öka konkurrenskraften är visserligen angeläget, men SIS skulle innebära att svenska rederier ges möjlighet att flagga ut för att konkurrera med sämre arbetsvillkor. Det handlar om att öka lönsamheten genom att minska bemanningskostnaderna, alltså dumpa löner och arbetsvillkor. Detta skulle kräva ändringar i svensk arbetsrätt som strider mot internationella konventioner, såväl ILO:s kärnkonventioner som Europarådets sociala stadga. Det konstaterar utredaren Jonas Bjelfvenstam i den statliga offentliga utredningen Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar . Han förordar därför inte att ett sådant register införs. Enligt facket skulle ett svenskt bekvämlighetsregister i praktiken innebära ett förbud mot kollektivavtal och diskriminerande villkor för utländska besättningar. Detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt. Grundprinciperna i ILO:s konventioner nr 87 och nr 98 finns med i 2006 års sjöarbetskonvention, som regeringen i en proposition nyligen föreslår att Sverige ska ansluta sig till. Det handlar om föreningsfrihet, skydd för organisationsrätt och den kollektiva förhandlingsrätten. 2006 års sjöarbetskonvention kommer att ge sjöfolk förbättrade arbets och levnadsförhållanden på många sätt. Bland annat föreslås i propositionen att alla sjömän som är bosatta i Sverige ska omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Konventionen ger lika spelregler globalt, så att fartyg inte kan konkurrera med varandra genom undermåliga villkor för de ombordanställda. Det är ett stort steg framåt att anta konventionen. Ett svenskt internationellt skeppsregister skulle dock bryta mot den. Mot bakgrund av detta utgår jag alltså ifrån att SIS inte längre är en aktuell fråga i den beredning för att ta fram en sjöfartsstrategi som pågår i Regeringskansliet. Jag undrar om infrastrukturministern kan bekräfta detta.
Fru talman! Det Annika Lillemets tar upp i sin interpellation skulle man kunna tolka - åtminstone gör jag det - som möjligheterna för svenska sjömän att få behålla sina jobb. Den stora frågan som är kopplad till sjöfarten och som även handlar om just utflaggningen kanske nämligen inte i första hand berörs av det internationella skeppsregistret. Vi har inte i dag ett internationellt skeppsregister i Sverige, men vi har trots allt en ganska stor utflaggning av svenska fartyg. Därför fick bland annat Jonas Bjelfvenstam uppdraget att titta på konkurrenskraften för svensk sjöfart. Det var en hel del områden han tittade på, där mycket faller tillbaka på de parter som finns - både utifrån arbetsgivare, som redare, och utifrån arbetstagare och de olika fackliga vinklingarna på vad som vore bäst. Jag kan tycka att det är bra om man så långt som möjligt är överens om vad som gör att just sjöfarten kan vara fortsatt konkurrenskraftig. I utredningen problematiserades det kring ett internationellt skeppsregister, vilket finns i många andra flaggstater där man har en stark rederi och sjöfartsnäring. I remissen bad vi att frågan skulle ställas. Det låg egentligen inte riktigt i uppdraget. Det var ganska tydligt, precis som Annika Lillemets också redogör för, att man från arbetstagarsidan är väldigt starkt emot. Från arbetsgivarsidan ser man det som en möjlighet att stärka konkurrenskraften utan att, så som de hävdar, för den skull bryta mot konventioner eller arbetsrätt. Där står frågan. Länder som ibland diskuteras, till exempel Danmark som har infört detta sedan någon gång i början av 1990-talet, har inte prövat i sak - i dom - om det är rätt eller inte. Jag tycker ändå att det finns några aspekter som är viktiga att ha med. Först och främst: Det vi jobbar på och anledningen till att jag har skrivit i svaret att det pågår en beredning inom Regeringskansliet är att vi vill se till sjöfartens konkurrenskraft i stora drag. Det arbete vi har redovisat ska presenteras i en sjöfartsstrategi. Det är ett bredare spektrum. I detta har vi inte för avsikt att lägga fram några förslag som bryter mot konventioner eller de förordningar som finns i övrigt, inte minst när det gäller arbetsmiljö och andra sådana delar. Däremot tycker jag att vi ändå ska vara uppriktiga om att det finns delade meningar inom näringen i sig. Men det är också så, fru talman, att det om det ska vara någon idé när vi lägger fram förslag i riksdagen förutsätts att det finns en ganska bra majoritet för dessa förslag. Såvitt jag kan se i dagens läge finns det inte ett förslag som skulle kunna få en majoritet i Sveriges riksdag när det gäller ett svenskt internationellt skeppsregister.
Fru talman! Detta är en intressant diskussion som jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till. Ett svenskt internationellt skeppsregister är inget effektivt medel för att långsiktigt öka den svenska sjöfartens konkurrenskraft. Det skulle endast kunna ge mindre besparingar, och priset skulle bli högt för sjömännen. Det finns bättre metoder att hejda utflaggning och stödja svensk sjöfart, så jag hoppas förstås att regeringen kommer att fokusera på sådana metoder i sin kommande sjöfartsstrategi. Viss tonnageskatt, flexibelt sjöfartsstöd, enklare regelverk är sådant som redan finns i de flesta sjöfartsnationer i EU. I dag är det till exempel både onödigt dyrt och krångligt att registrera och ha svensk flagg på fartyg. Det kan man ändra på. Tonnageskatt har för övrigt en enhällig riksdag redan tidigare röstat för att införa, och det har man lyckats införa i andra länder. Att konstruera ett internationellt skeppsregister på ett sätt som inte innebär att man bryter mot internationell rätt lär dessutom vara både ogörligt och meningslöst med tanke på grundidén. Danmark, som nämndes, har ett internationellt skeppsregister och har gång på gång kritiserats för att det bryter mot ett antal av ILO:s konventioner om arbetsrätt. Det är bra att vi verkar vara överens om att det inte är en framkomlig väg. Jag vill säga något om förhållandena på sjön. Facket Seko sjöfolk har tillsammans med Internationella Transportfederationen gjort en undersökning av sjömäns arbetsvillkor och hur svenska företag ser på sitt ansvar för dem. Rapporten som heter Är en mås mer värd än en matros? är skrämmande läsning. 21 ITF-inspektörer rapporterar om bristande säkerhet och usla arbetsvillkor på fartygen inom den internationella sjöfarten. Det är så illa att många sjömän arbetar under direkt livsfara. Just bristen på organisation och dess konsekvenser uppges vara det mest allvarliga och akuta problemet. Många ombordanställda vågar inte ta upp problem med facket och vågar inte organisera sig. Risken att bli svartlistad och aldrig mer få jobb till sjöss är för stor. Och att påpeka säkerhetsbrister ombord kan tolkas som kritik och leda till att man sägs upp. Låga löner på fartyg utan avtal, fusk med övertidsersättning och innehållna löner, som i vissa fall aldrig betalas ut, är ytterligare missförhållanden som ITF:s inspektörer påtalar. Det är verkligen viktigt att ha detta klart för sig när man överväger vilka förändringar man kan göra för att öka konkurrenskraften på sjön. Att öppna för ytterligare försämrade villkor är verkligen både ansvarslöst och hänsynslöst. Det är bra att vi tycks vara överens om att det inte är en väg framåt. Det glädjande är att människor i allmänhet är solidariska om de får chansen. Seko har också låtit undersöka viljan att betala för att de som producerar och transporterar de varor vi köper ska ha anständiga arbetsvillkor. Enligt undersökningen skulle till exempel ett kilo bananer kosta ett par öre mer för svenska konsumenter om en filippinsk sjöman skulle få samma lön och arbetsvillkor som en sjöman som går på svenskt kollektivavtal. Det är alltså inte heller troligt att ett svenskt skeppsregister skulle ha stöd av en folkmajoritet. Det här är ju inte dyrt och man är som sagt villig att betala. Men i dag är det få svenska företag som faktiskt tar ansvar för hur transporterna av deras varor sker, enligt samma undersökning. Jag tycker att det här låter lovande och tolkar det fortfarande som att det inte kommer att bli något svenskt internationellt skeppsregister, eller hur?
Fru talman! Undersökningar om vad människor är beredda att betala för har vi ibland sett på andra områden, till exempel hur livsmedel har producerats och där man har önskningar och ambitioner om hur man vill att produktionen ska ha gått till. Men när vi väl tittar vid kassaapparaten har valet styrts av något annat. När det till exempel gäller om man är beredd att betala mer för bananer är det ofta lätt att uttrycka att man är det, men när man väl står vid kassan är det sällan som det ges verkligt uttryck, vilket jag kan tycka är beklagligt. Annika Lillemets, jag tror att vi är i stort sett överens. Frågeställningarna som har tagits upp, och som jag också har svarat på, bygger på perspektivet att sjöfarten är global och att vi har ett behov av likvärdiga spelregler. När vi ser över bristande säkerhet är det lika viktigt för oss alla, tror jag, att sjöfarten är både trygg och säker oavsett om det gäller det materiella eller det rent mänskliga. Det är också därför som Sverige ratificerar olika konventioner och implementerar dem i svensk lagstiftning. Jag vill bara nämna att det skeppsregister som Danmark har mycket riktigt har kritiserats. Däremot, om vi ändå ska vara så pass nyanserade, har det aldrig prövats i domstol huruvida det verkligen styr eller inte. För min egen del tycker jag att det är viktigt att ha med sig det, eftersom vi har en rederinäring som ser att just ett internationellt skeppsregister skulle vara till fördel för dem för att stärka sin konkurrens. Men vi har också arbetstagarorganisationer som är av den direkt motsatta uppfattningen. Om man ska gå framåt i sådana här förslag behöver man ha en bred majoritet såväl i riksdagen som bland dem som på ett eller annat sätt skulle bli berörda av ett skeppsregister, och jag kan inte tolka att det finns en sådan på någon nivå. Det får bli mitt svar i dag till Annika Lillemets i den delen.
Fru talman! Det är viktigt att lagen speglar vad majoriteten i riksdagen och därmed folket tycker. Därför är det viktigt att vi har regler som gör det möjligt att betala för anständiga arbetsvillkor. Det är inte så lätt. Om det inte finns några sjysta bananer att välja på går det ju inte. Men jag hoppas att det kommer att gå framåt här, för det är väldigt viktigt att Sverige tar sitt ansvar för arbetsförhållanden och säkerhet till sjöss lika väl som på land. Mänskliga rättigheter gäller överallt och får aldrig säljas ut. Utöver respekten för sjömännens mänskliga rättigheter finns ytterligare ett tungt skäl att inte säga ja till ett svenskt bekvämlighetsregister. Som sjöfartsutredaren Jonas Bjelfvenstam konstaterar i den utredning som vi talade om förut skulle konsekvenserna av att gå med på redarnas krav på att införa ett svenskt internationellt skeppsregister kunna bli att fler branscher kräver liknande uppluckringar av grundläggande lagar och regler. En sådan utveckling vore förstås förödande för långt fler än sjömännen. Sverige bör i stället för att öppna för en kapplöpning eller kanske kappsegling mot botten sikta på att bli ett föregångsland i det internationella arbetet för säkerhet, miljö och arbetsrätt på sjön. Kvalitet hellre än prispress kan ge konkurrenskraft. Därför hoppas jag att ministern ser med klara ögon på vad de olika förslagen för att förbättra sjöfartens konkurrenskraft innebär, att hon står fast vid att inte vidta åtgärder som kan leda till att Sverige bryter mot ingångna internationella konventioner eller avtal och följaktligen säger nej till svenskt internationellt skeppsregister. Det är väldigt viktigt. Slutligen vill jag naturligtvis önska ministern, presidiet och alla övriga närvarande och tittande och lyssnande en riktigt god jul.
Fru talman! I samma anda som Annika Lillemets pratar om behovet som de facto finns när det gäller vår sjöfart hoppas jag att den ska bli mer konkurrenskraftig men också skapa möjligheter för fler att arbeta på ett vettigt och rimligt sätt på svenska fartyg med svensk flagg men även på fartyg med annan flagg. Jag hoppas också, fru talman, att det nästa år kan få vara om möjligt ännu mer fokus på sjöfart. Sverige står som värd i Göteborg i maj nästa år för European Maritime Day. Då kommer människor från branschen och människor i beslutsfattande ställning från i stort sett hela världen till Göteborg. Mycket fokus kommer då att vara på de här frågorna. Vi hoppas från regeringens sida att vi då har kommit vidare med den sjöfartsstrategi som är viktig för att ett av de fyra transportslagen som är viktiga när det gäller gods och transporter, just sjöfart, ska kunna få bra förutsättningar. Fru talman! Nu ska jag göra det som jag inte gjorde förra veckan och be att få önska god jul till er här i kammaren. Och god jul Annika Lillemets!